Herr talman! Johan Hultberg har frågat mig om anledningen till att regeringens planerade proposition om vildsvin och viltskador ännu inte överlämnats till riksdagen och när jag avser att överlämna propositionen. Dessutom har Johan Hultberg frågat vilka förslag till åtgärder jag tänker föreslå för att minska skadorna som vildsvinen orsakar. Johan Hultberg har slutligen frågat om jag står fast vid uppfattningen att jägare inte ska ges möjlighet att sälja vildsvinskött, i begränsad omfattning, direkt till konsument. - . Betänkandet har remitterats och synpunkterna från remissinstanserna har gjort att ytterligare överväganden krävts. Vissa frågor har behövt analyseras djupare. Därför har ytterligare underlag tagits fram av Regeringskansliet som har remitterats under hösten och våren. Vi räknar nu med att kunna lämna en proposition före sommaren. Därmed räknar jag med att vi kommer att ha regler för utfodring som ett verktyg för att minska de skador som vildsvin orsakar. Regeringen aviserade arbetet med en nationell livsmedelsstrategi i budgetpropositionen för 2015. Utgångspunkten i arbetet med livsmedelsstrategin är att det finns en stor potential i den svenska livsmedelproduktionen och efterföljande led. Här ser regeringen att viltkött har förutsättningar att möta en ökad efterfrågan. Viltkött är en naturlig råvara som även är en uppskattad råvara för privatpersoner och krögare. Vildsvinskött skiljer sig dock från annat viltkött genom att vildsvin kan bära på trikiner och genom att de är svåra att slakta på ett hygieniskt sätt. Vildsvinsjakt förekommer även under varma årstider, vilket ställer krav på kylförvaring av kropparna i väntan på svar på trikinproverna. Dessutom har en hög förekomst av parasiten Toxoplasma gondi nyligen upptäckts hos vildsvin av forskare på SLU. Förslag till förenklad försäljning av vildsvinskött har lagts fram. De praktiska och ekonomiska konsekvenserna av ett sådant försäljningssystem visade sig dock vara sådana att förslaget inte fick stöd för att tas vidare - inte ens av jägarna själva. Förenklad försäljning bedömdes inte heller bidra till att minska antalet vildsvin.För att det ska finnas en efterfrågan på vildsvinskött måste hanteringen vara sådan att konsumenternas förtroende för köttet inte skadas. Bedömningen är tills vidare att vilthanteringsanläggningarna har bäst kapacitet att avsätta säkert vildsvinskött på marknaden.
Herr talman! Tack, ministern, för svaret!Från Alliansens sida gjorde vi en hel del på det här området under våra åtta år i regeringsställning. Bland annat gjordes reformer i syfte att underlätta jakten och öka det som kanske är absolut viktigast för att skapa bättre förvaltning, nämligen samverkan. Vi tog också initiativ för att på olika sätt försöka förbättra avsättningsmöjligheterna.Av konkreta åtgärder som genomfördes kan till exempel nämnas att man nu får använda fast belysning vid åtelplats. Vildsvinen är nattaktiva, och den åtgärden gjorde det helt enkelt lättare att jaga men också säkrare att jaga. Vi har också gjort att det har blivit enklare att få tillstånd för bildförstärkare i sitt vapen.Detta räcker trots allt inte, och det är bakgrunden till att jag har ställt den här interpellationen och till att jag också tidigare har haft interpellationsdebatter med landsbygdsministern i det här ämnet. Mer måste göras, för skadorna är väldigt stora, inte minst i mitt eget hemlän och i södra Sverige.

Ministern hänvisade till att beredning pågår och att en proposition är på väg. Vidare lyfte ministern fram livsmedelsstrategin. Den enda mer konkreta åtgärden var regler om utfodring. Vi får väl avvakta och se, herr talman, om det är förslag som är i rätt riktning. Men utfodringen är ett problem, så jag är försiktigt optimistisk när det gäller den delen.Det är bra att ministern säger att viltköttet är en uppskattad råvara som vi ska ta till vara i den kommande livsmedelsstrategin. Men jag måste naturligtvis, herr talman, fråga ministern: Hur då? På vilket sätt ska viltköttet få ta plats i strategin? Jag konstaterar tyvärr att även livsmedelsstrategin är försenad, precis som propositionen om vildsvin och viltskador. Det är väl kanske regeringspartiernas samarbetssvårigheter som har gjort att den så kallade samarbetsregeringen snarare blivit förseningsregeringen. Jag beklagar att det dröjer så, men jag hoppas verkligen att livsmedelsstrategin blir ett riktigt viktigt verktyg i arbetet med att stärka svenskt jordbruks konkurrenskraft men också för att lyfta fram viltköttet på ett bra sätt, och då inte minst vildsvinsköttet. Min konkreta fråga till ministern i det avseendet är: På vilket sätt ska viltkött få ta plats i strategin?

Herr talman! Jag håller med Johan Hultberg om att det är ett stort problem, inte minst för jordbruket, att vi har en vildsvinsstam som på vissa ställen går väldigt hårt åt odlingarna. Därför behövs det tydliga regler för utfodring för att minska de här skadorna, och de kommer att framgå i den proposition som vi lägger fram på riksdagens bord.Sedan har vi generösa jaktregler, för under större delen av året får man ju jaga vildsvin. Det underlättar på många olika sätt att man kan ha belysning vid åteljakt, och efter ansökan hos länsstyrelsen kan man få använda elektronisk bildförstärkare. Det finns också ett flertal godkända fångstredskap för årsungar. Man kan också bedriva skyddsjakt hela året om, om vildsvinen förorsakar skador på grödor och odlingar.Under jaktåret 2014-2015 sköts det 90 000 vildsvin, vilket är plus 7 procent jämfört med föregående år, så det har faktiskt skjutits betydligt fler. Vi har i dag en population på ungefär 200 000.Som du var inne på kommer livsmedelsstrategin att beröra viltköttet, inte bara vildsvin utan också en uppskattad råvara från många andra djurslag. Den hamnar oftast i jägarnas frysboxar och kommer inte ut till konsumenterna. Det här är givetvis en informationssak, för det är viktigt att kunna hantera detta livsmedel på ett korrekt och säkert sätt.Vi har vilthanteringsanläggningar. Det är företag som har investerat i anläggningar för att kunna ta hand om detta. Jag ser att det finns goda möjligheter för dessa företag att kommersialisera även vildsvinsköttet, och vi ska inte dra undan mattan för deras möjligheter.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Det är bra att ministern lyfter fram och välkomnar de åtgärder som alliansregeringen gjorde för att underlätta och skapa en bättre och mer effektiv jakt. Men det räcker som sagt inte. Ministern var inne på att den stora utmaningen och det viktigaste vi har att göra är att säkerställa att mer kött når ut på marknaden och att köttet inte fastnar i jägarnas frysboxar.Många gånger jagar jägarna vildsvin tills den egna boxen är full. När boxen är full slutar de jaga eftersom de enligt lag är förbjudna att sälja kött vidare i småskalig omfattning till sin granne eller kollega. Varför är de det? Jo, för att det, som ministern redogjorde för, kan finnas trikiner i köttet.Herr talman! Med krav på att man har testat köttet för trikiner och att man har grundläggande kunskap och utbildning i livsmedelshantering, hygien och annat viktigt vore det fullt rimligt att man i begränsad omfattning får lov att sälja vildsvinskött. Jag tror på intet sätt att det slår undan benen för vilthanteringsanläggningarna. Tvärtom tror jag att om fler konsumenter hade fått smaka vildsvinskött och fått upp ögonen för denna fina råvara hade affären för vilthanteringsanläggningarna blivit bättre och intresset för att jaga vildsvin ökat.Jag beklagar att ministern avfärdar mitt förslag om hur man skulle kunna skapa ökad avsättning och efterfrågan på vildsvinskött. Jag konstaterar att ministern då också avfärdar ett förslag som är ytterst efterfrågat av Sveriges jägarkår, och det beklagar jag.Vad föreslår ministern i stället? Är svaret "ingenting"? Vad har ministern för förslag för att underlätta för vilthanteringsanläggningarna eller för att göra administrationen av trikinprovtagningen ännu enklare? Den är redan i dag enkel, och kostnaden är inte särskilt hög - men det finns säkert möjlighet att göra ytterligare.Herr talman! När man diskuterar livsmedelssäkerhet och frågan om trikinprover är det viktigt att ställa sig frågan om dagens regler och byråkrati är rimlig. Står den i proportion till den risk som finns? Jag tycker inte det. Ministern sa att det i fjol sköts 90 000 vildsvin. Vet han hur många av dem som bar på trikiner? I hur många av de djur som sköts hittade man trikiner?

Herr talman! I livsmedelsstrategin kommer det att tas upp en hel del om livsmedelssäkerhet. Mat är hälsa, och det är mycket viktigt att vi har säkra livsmedel. Vi ser ju vad som händer tid till annan när det fuskas med sådant. Livsmedelssäkerheten kommer vi alltså inte att tumma på.Att livsmedelsstrategin är försenad med någon månad är beklagligt. Hade alliansregeringen lyssnat på de kommittémotioner som väcktes i riksdagen för tre år sedan hade den varit på plats för länge sedan. Men man avfärdade dem, så lite ansvar får man nog ta själv.Jag har jagat och jagar vildsvin. De är svårjagade, och svårare än annat vilt att slakta och ta hand om. De jagas oftast under en varm period, och i avvaktan på trikinprover måste köttet ligga i kylrum. Vildsvin är alltså inte lika lätthanterligt som mycket annat vilt, och därför är det viktigt att vi har ordning och reda och vilthanteringsanläggningar. Det är som sagt företag som har investerat för att kunna ta hand om detta. Vi ska inte dra undan mattan för dem.Hultberg frågade hur många som har drabbats av trikiner. År 2012 var det fem stycken som testades positivt. Det är inte många, men det kan få förödande konsekvenser. Häromåret sköts ett vildsvin i Småland som bar på 2 000 larver per gram kött. Man bedömer att 50 trikinlarver räcker för att infektera en människa. Hade detta hamnat i en vildsvinskorv kunde det ha fått förödande konsekvenser.
Herr talman! I fjol var det ett djur av 90 000 som bar på trikinsmitta. Det är alltså 0,00001 procents risk att djuret bär på trikiner. Men den risken ska inte negligeras, för det är allvarligt att smittas av trikiner.Jag delar helt och fullt ministerns uppfattning att vi måste slå vakt om livsmedelssäkerheten. Detta är, för att använda ministerns ord, inget att leka och skoja med.Det förslag jag har lagt fram handlar inte om att man inte ska testa för trikiner. Det handlar om att jägaren, precis som jägaren gör på kött för egen konsumtion, ska få lova att göra ett trikintest, skicka det på analys, få resultatet per telefon - vanligtvis via sms - och därefter i liten omfattning få sälja köttet vidare.Det stora grundproblemet när det gäller att få till ökad jakt av vildsvin och bättre förvaltning är just avsättningsmöjligheterna. När jag träffar jägare, markägare och andra som vill utveckla en bättre fungerande vildsvinsförvaltning återkommer den frågan alltid. Det är för krångligt att sälja köttet.Jag konstaterar att ministern inte hade några svar på hur han och regeringen skulle vilja underlätta för vilthanteringsanläggningarna. Alliansen gjorde till exempel nedsättningar i slakteriavgifterna. Är lägre avgifter en väg framåt för ministern? Vilka konkreta åtgärder föreslås?
Herr talman! Jag är glad att Alliansen inser att Sverige behöver en livsmedelsstrategi. Jag hoppas att vi kan anta denna strategi gemensamt i riksdagen med ett tungt klubbslag från talmannen och utan partipolitisk prestige. Vi har kanske olika handlingsplaner för att nå en sådan strategi beroende på vilken regering som just då sitter vid makten. I strategin kommer mat, hälsa och livsmedelssäkerhet att väga tungt.Jag ser fram emot att lägga en proposition på riksdagens bord och få ordning på utfodringen, som inte har varit bra, och också få ordning på hanteringen av vildsvinsköttet.